Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 18 behandlas vissa frågor med anknytning till naturresurslagen. Bl.a. föreslås införandet av miljökonsekvensbeskrivningar. Vi från moderata samlingspartiets sida accepterar att naturresurslagen nu finns som ett faktum och att den har en viss funktion att fylla. Men jag vill dock slå fast att denna lag inte är någon förbudslag. Det finns en del som har för sig det, men så är inte fallet. I NRL skall avvägningar göras mellan motstående intressen, mellan det allmänna och enskilda, mellan att bygga eller inte osv. I det hänseendet är det bra att veta i förväg vilka konsekvenserna blir av olika ingrepp och exploateringar. Vi hälsar med tillfredsställelse att miljökonsekvensbeskrivningar nu skall införas. Däremot är vi inte riktigt tillfredsställda med regeringens och majoritetens beslut att inte följa upp motionsyrkandena från bl.a. vårt håll om att nollalternativ skall utredas och lagfästas. Vi har skilt oss i den frågan, och det har föranlett en reservation från bl.a. vår sida. Vi tycker att frågan om nollalternativredovisning är så viktig att den bör regleras i lag. Herr talman! En annan punkt som också tas upp i en reservation från vår sida är frågan om fritidsbebyggelse. I det här fallet gäller det på skärgårdsöarna. När NRL antogs gjorde riksdagen ett uttalande om att man skulle vara beredd att göra förtätningar och kompletteringsbyggnader när det gäller fritidshus i bl.a. skärgården. Men så har det inte blivit i verkligheten. Det tycker vi är felaktigt och beklagligt. Det är förvånande att socialdemokraterna inte tar hänsyn till ett riksdagens uttalande. Därför har vi funnit anledning att reservera oss på den punkten. Slutligen har vi en viktig fråga som har varit en följetong i riksdagen under många år, nämligen Emån. Sista kapitlet skrivs nu i denna långa följetong. Under många år har vi från moderaternas sida hävdat att det skall kunna gå att pröva Emån enligt vattenlagen. Många skäl och argument har förts fram att Emån inte skall byggas ut, att ingreppen blir för stora och naturmiljön förstörs, den unika malen kan hotas osv. Nu har situationen dock blivit en annan genom att vattenfallsägaren Sydkraft har tagit tillbaka sin ansökan om utbyggnad. Då tycker vi i det här läget att Emån inte skall byggas ut. Från moderat sida har vi inte samma krav som andra partier att skaffa nya elproduktionsanläggningar, eftersom vi anser att kärnkraften skall finnas kvar så länge den är säker och ekonomiskt försvarbar. Därför bör Emån kunna bevaras. Utskottet är i detta fall glädjande enigt. Socialdemokraterna ansluter sig till frågan, och jag utgår också från att riksdagen fattar det beslutet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8

Herr talman! Eftersom kammarens tidsschema är pressat kommer jag att korta ner mitt anförande. Men jag vill börja med att säga att vi i likhet med folkpartiet vill ha en översyn av naturresurslagen. Vi ställer likaså upp på de tankegångar på miljökonsekvensbeskrivningar som är framförda i propositionen och i betänkandet. Från centerns sida har vi i flera år vid upprepade tillfällen framfört önskemål om miljökonsekvensbeskrivningar. Jag vill ta upp ett avsnitt som är betydelsefullt, men som mina företrädare i talarstolen inte har hunnit tala om, nämligen ett avsnitt i betänkandet som behandlar det ekologiska byggandet. När jag talar om ekologiskt byggande menar jag inte bara den ekoby-rörelse som håller på att växa fram. Jag ser det som ett mycket vidare begrepp, helt enkelt allt samhällsbyggande för en god miljö. Tyvärr har den propositionen med rubriken En god livsmiljö som började diskuteras i går morse ingen helhetssyn på samhällsplanering och bebyggelsestruktur. Propositionsskrivarna har i stället mera ägnat sig åt att diskutera och lägga fram förslag på olika dellösningar. Helheten saknas. Det räcker inte enbart med vackra ord i naturresurslagens första paragraf, utan basen i en ekologisk grundsyn måste vara ett kretsloppstänkande. En långsiktig god hushållning med naturresurserna innebär för det första att vi så långt möjligt använder förnybara resurser. De förnybara resurserna är förnybara just därför att de ingår i ett kretslopp med solen som drivkraft. För det andra måste vi mycket kraftigt minska användningen av ändliga resurser. För att göra detta måste vi sluta kretsloppen och återföra ämnena till naturens kretslopp eller till ny användning. Vår nuvarande resurshantering innebär att vi hämtar resurser från en plats, fördelar och använder. Till sist får vi en mängd restprodukter som hamnar som sopor på soptippen eller som utsläpp i luft och vatten. För att kunna genomföra slutna kretslopp måste vi alla hjälpas åt. Det är de enskilda hushållens insatser som är avgörande. Som en första viktig åtgärd är det nödvändigt att ändra på den nuvarande blandade sophanteringen. Vi måste källsortera soporna. Alla som arbetar med samhällsplanering måste också ta ett större ansvar att åstadkomma samhällsplanering och bebyggelsestruktur i en god miljö och som samtidigt underlättar för de enskilda hushållen att aktivt medverka i ett kretsloppstänkande. Det finns mycket mer att säga om begreppet ekologisk grundsyn, men jag vill till slut fastslå att det är viktigt med ett resursbevarande och miljöanpassat boende. Vi i centern vill verka för en bra boendemiljö och arbeta för ett boende och en bebyggelseplanering som hushållar väl med naturens resurser och som mycket bättre än hittills anpassas till det ekologiska systemet. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 12 och 25. Jag står självfallet bakom samtliga reservationer som centerpartister har fogat vid betänkandet.

Herr talman! Vi har från miljöpartiet de grönas sida länge krävt att miljökonsekvensbeskrivningar skall genomföras före alla större exploateringar. Syftet med dessa beskrivningar är flerfaldigt: -- dels gäller det att få fram ett beslutsunderlag som tydligt talar om vilka konsekvenser den tänkta exploateringen får för miljö och natur, på såväl kort som lång sikt, -- dels gäller det att ta fram alternativ till den tänkta exploateringen. Dessa alternativ bör omfatta såväl nollalternativ som alternativa satsningar med minsta möjliga miljöeffekt. Dessa kan då ställas mot den tänkta exploateringen, -- dels gäller det att åstadkomma en offentlig diskussion om den tänkta exploateringen, dess effekter och vilka alternativ som finns till hands. En viktig del i detta är offentliga utfrågningar, -- dels gäller det att ställa tillräckliga kvalitetskrav på miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa krav bör ställas och kontrolleras av en oberoende miljömyndighet. Den typ av miljökonsekvensbeskrivningar som regeringen och nu utskottsmajoriteten föreslår uppfyller emellertid inte dessa fyra grundläggande krav. I stället föreslås nu en förvanskad och urvattnad variant av miljökonsekvensbeskrivningar, vars funktion närmast verkar vara att legitimera miljöförstörande exploateringar inför en kritisk miljöopinion. Från miljöpartiets sida anser vi att dessa fyra krav måste uppfyllas. Vi anser också att krav på sådana miljökonsekvensbeskrivningar skall införas i planoch bygglagen. Översiktsplaner bör, enligt vår mening, alltid innefatta trovärdiga miljökonsekvensbeskrivningar av föreslagna exploateringar och förändringar. Dessutom bör miljökonsekvensbeskrivningar kunna ingå i propositioner, utredningar osv. En annan huvudfråga i betänkandet gäller naturresurslagens fortsatta ställning och utformning. Vi anser att naturresurslagen skall tas in i en miljöbalk. Vi anser också att den skall kompletteras med stringenta kravregler och tydlig vägledning för avvägningar mellan olika intressen. Även ersättningsbestämmelserna bör ses över, liksom inom PBL och viss annan miljörelaterad lagstiftning. Syftet med de här kraven är att få en mer miljömedveten samhällsplanering, att ge naturvården en starkare ställning och att slå vakt om naturresurserna på ett effektivare sätt. Det kan inte vara rimligt att man gör som i exemplet ScanLink, där man som ett alternativ till ett vägbygge ställde förstöring av en oersättlig dalgång. Dessutom var det vägbygget som tilläts vinna. Det finns många andra saker inom NRL som borde förbättras, men med tanke på min korta taletid skall jag inte gå in på dem. Jag vill dock även nämna något om älvarna. Vi i miljöpartiet anser att utbyggnaden av älvar och vattendrag skall vara ett avslutat kapitel. Det lilla som finns kvar av orörda strömmande vattendrag är så värdefullt ur naturvårdssynpunkt att det skall få förbli outbyggt. Vi står naturligtvis bakom alla de reservationer vid betänkandet som vi har skrivit under, inte mindre än 26 av totalt 35, men vi lär knappast få majoritet vid votering om dem. Vi har fått med oss andra partier på två reservationer, nr 1 och 12, och dem yrkar jag bifall till.

Herr talman! Först en betraktelse över de gångna årens NRL-debatter. Det är i det närmaste 20 år sedan jag första gången satt i min riksdagsbänk borta vid Sergels torg och med stort intresse lyssnade på debatten om den fysiska riksplaneringen. Jag var då relativt nyvald ledamot av Sveriges riksdag. Jag var djupt imponerad av den debatt som fördes vid det tillfället. Det var en lång och tidsödande debatt, kryddad med ingredienser av både framtidstro och ödesmättade förutsägelser om en dyster och mörk framtid. Ideologier och skilda synsätt bland riksdagspartiernas företrädare avspeglades i den debatten -- som omfattade inte mindre än 400 s. i riksdagstrycket. Samma dag offentliggjordes opinionsundersökningar som utsåg det borgerliga blocket till regeringsbildare. Med inte mindre än 50 % av väljarkåren bakom sig hade man rena julafton, för att inte säga hallelujastämning, i det borgerliga lägret. Det fanns segervittring hos Bohman och kompani den dagen. Det skulle dröja ytterligare en valperiod innan en borgerlig regering tillträdde. Åren har gått, och efter två årtionden kan vi börja summera resultaten av NRL. Efter att ha sysslat med dessa frågor under en lång följd av år kan jag konstatera att det var bra -- för att inte säga nödvändigt -- att politikerna tog tag i dessa frågor och att vi fick en lagstiftning som gjorde det möjligt att på ett mycket tidigt stadium väga olika intressen inom den fysiska riksplaneringen mot varandra. Föga anade jag vid det tillfället att jag långt senare skulle ges förtroendet att bli en av de många som skulle vara med om att forma miljöfrågorna och NRL på 90 Den debatt som fördes i början av 1970-talet präglades av koncentrationstänkande och stordriftens fördelar. Det fanns en och annan som tidigt insåg vikten av att en diskussion kom till stånd om var våra framtida industriella satsningar skulle ske. Olof Palme var en av dessa framtidspolitiker med stort engagemang i miljö-, natur och framtidsfrågor. Under 1960-talet hade vi debatten om Vindelälven, där Nancy Erikssons linje segrade till sist. Det var ett nej till en utbyggnad av Vindelälven. Under 1970-talet mötte vi debatten om utbyggnaden av Mellan-Ljusnan. Den ena älvsträckan efter den andra följde i debattens spår med efterföljande demonstrationer och krav på stopp för utbyggnad. Sölvbacka strömmar och den i samband därmed uppslitande striden minns säkert många än i dag. Beslutet innebar att statsmakterna fick punga ut med betydande ersättningar till ägarintressen och exploatörer för utebliven, förväntad utvinning av energi samt för redan igångsatta förberedelsearbeten för att bevara Sölvbacka strömmars brus. Namn som vi mött i debatten i samband med älvutbyggnader är Hårkan, Långan, Sölvbacka, Laisvall, Råneälven m.fl. Många av dessa vattendrag, för att inte säga de allra flesta, är för närvarande skyddade under NRL. Opinionen fanns och finns starkt förankrad bland ortsbefolkningen för att skydda forsarna och fallen mot utbyggnad. Miljövännerna vann de allra flesta striderna, och vi kan i dag konstatera att vattenmassorna, fiskarna och fallen finns bevarade för framtida generationers båtnad. Visionärt och framsynt tog politikerna sig an frågan om framtidssatsningar för att i möjligaste mån undvika konflikter. Det var en ständig kamp mellan å ena sidan miljö och naturintressena och å andra sidan nedsmutsande näringar och industrianläggningar, typ raffinaderiet i Brofjorden. Olof Palme sade följande i debatten den 15 december 1972 -- kammare hade dessförinnan avslutat föregående dags arbete tidigt på morgonen kl. 04.04. Det var senare tidiga morgnar på den tiden, herr talman: ''Vårt ansvar gäller också miljön. En bättre miljö är en väsentlig del av levnadsstandarden. - - Vi skall hushålla med mark och vatten också därför att vi skall ta hänsyn till kommande generationer. Vi skall inte skaffa oss fördelar i nuet på efterkommande generationers bekostnad. - - Därför skall värdefull natur skyddas. Attraktiva rekreationsområden skall göras tillgängliga för alla medborgare. Spekulation i mark och naturtillgångar skall motarbetas.'' Herr talman! Det är tänkvärda ord, som förgrundsgestalten bakom NRL, Olof Palme, då myntade. Orden, kraven och förväntningarna möter vi alltjämt 20 år senare. Nya orosmoln tornar upp sig, och miljövännerna kräver snara åtgärder. I början av 1970-talet fanns det en kravlista på kontroversiella lokaliseringar. Riktlinjer saknades för hur samhället skulle hantera dessa frågor. Det fanns åtskilligt med brännbart stoff i den debatten, och regionalpolitiskt tunga skäl för och emot dessa avgränsningar var svåra att praktiskt hantera. I pressen och i den dåvarande politiska debatten återkom ofta frågan om var de framtida industrisatsningarna främst skulle äga rum. Debatten gällde i lika hög grad var miljö och naturarealer och deras bevarandevärden kunde skyddas. Detta var en början till naturresurslagen. Det var grunden till förarbetena för den lagstiftning som vi i dag kan skörda frukterna av. Svante Lundkvists ord där han säger följande är tänkvärda: ''Hur vi hushållar med mark och vatten blir av avgörande betydelse för i vilken miljö vi och våra efterkommande skall leva.'' Jag tycker vi skall vara stolta över det som uträttats under årens lopp och sända en tacksamhetens tanke till Olof Palme, Svante Lundkvist, Hans Gustafsson m.fl. De var banérförare som väckte frågan och röjde väg för oss andra. Nu går vi vidare med miljökonsekvensbeskrivningar, som ger oss ett betydligt bättre beslutsunderlag. Det finns invävda konflikter när det gäller industriell utveckling å ena sidan och miljö och kultur å andra sidan. De olika intressena måste ges klara spelregler. Kampen har gett resultat. Det är inget att sticka under stol med. Statsmakterna har tydligare än tidigare tagit sitt ansvar när det gäller beslut om anläggningar som påverkar miljö i särskilt hög grad. Riksdagens ansvar har stärkts i dessa fall. Skyddet av kontroversiella älvsträckor har förstärkts. Miljöintressena har, steg för steg, förstärkt sina positioner. Vi kan till kommande generationer överlämna en bättre natur och miljö. Arvet förpliktar. Nu går vi vidare. Så ett par ord om bostadsutskottets betänkande. Utskottet tillstyrker regeringens förslag när det gäller frågan miljökonsekvensbeskrivningar. Vi säger också att vi undantar Emån från vattenkraftsutbyggnad. Många av reservationerna är gamla bekanta, och argumenten känns igen från tidigare debatter. Jag skall avstå från att mera utförligt redogöra för majoritetsskrivningarna och bara göra några kommentarer. Miljökonsekvensbeskrivningarna finns med som en röd tråd i alla inlägg som har gjorts här. Det är egentligen inte stor skillnad mellan reservationerna och majoritetens skrivning, som nu både miljöpartister och andra anser vara så urvattnad. För övrigt fortsätter vi ju jobbet i miljöskyddskommittén, där jag själv deltar. Jag kan lova mina meddebattörer att det är en ganska livlig debatt i den kommittén, där alla partier finns representerade. Vi avvisar ett obligatorium vad beträffar beslutsunderlag i samtliga ärenden, samtidigt som vi inte alls tror på nollalternativet. Det är att köpa sig fri, en köpslagan som vi inte ställer upp på. Den sista reservationen som jag skall kommentera är reservation 24. Den gäller om huvudälvarna skall kallas huvudälvar eller nationalälvar. Laisvallsprojektet bekräftar att förarbetena till naturresurslagen alltjämt är intakta och ligger fast. Enligt min personliga uppfattning är och förblir huvudälvarna för all framtid skyddade. Frågan måste komma tillbaka till riksdagen oavsett vilken regering som sitter, och jag har svårt att inse att en annan majoritet i kammaren skulle förändra NRL. Man kräver dessutom inget förstärkt grundlagsskydd. Reservationen är mest munväder, mina vänner på motsidan. Vi tycker att huvudälvarna har tillräckligt skydd för att bevaras åt framtida generationer. Många av de frågor som reservanterna har aktualiserat är redan uppmärksammade eller på annat sätt i olika sammanhang berörda. Myndigheter, departement och kommuner är involverade i miljöprocessen på ett helt annat sätt än tidigare. Miljöskyddskommittén, med bred parlamentarisk förankring, fortsätter sitt arbete med utökade direktiv, osv. Det våras för miljön. Låt oss blicka framåt. Det finns engagemang. Det finns vilja och tro på framtiden. Tillsammans skall vi klara det här för kommande generationer.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

Herr talman! Ett par korta synpunkter. Jag skall inte gå in på Magnus Perssons historiska betraktelse utan hoppar fram direkt till ett aktuellt ärende och vill säga att vi i centern gläder oss åt att socialdemokrater och moderater har ändrat sig när det gäller Emån. Det tycker vi är bra. Vi har från centerns sida också sagt att vi ser fram emot att miljöskyddskommittén blir färdig med sitt arbete. Jag vet att den är parlamentariskt sammansatt och att Magnus Persson är en av ledamöterna där. Jag hoppas att ni kommer fram till bra förslag.
Herr talman! Jag kan i och för sig instämma i Magnus Perssons påstående att reservationen om nationalälvar är tandlös. Det intressanta är naturligtvis att grundlagsskydda älvarna, och det har vi krävt i andra sammanhang. Men det kan ju vara ett visst symbolvärde ändå i ordet nationalälv. Vad beträffar miljökonsekvensbeskrivningar tycker jag att det finns skäl att ställa frågan: Är det en bra lösning att sjöfartsverket gör sina egna miljökonsekvensbeskrivningar och att verket självt bedömer kvaliteten hos dem? Och slutligen: Varför detta motstånd mot att skydda Hårkan, Voxnan uppströms Edsbyn, osv.? Vi behöver inte den kraft som vi kan få ut där i alla fall.

Herr talman! För att vinna tid vill jag bara hänvisa till vad de moderata företrädarna anförde om ekonomiska styrmedel i gårdagens debatt om miljöpolitiken. För att vinna ytterligare tid, inskränker jag mig också till att yrka bifall till reservation 1 vid skatteutskottets betänkande 24.

Herr talman! Det här är en hjärtefråga för miljöpartiet. Vi vill ha ett grönt skattesystem. Vi vill ha en grön BNP. Vi vill miljörelatera hela systemet. Av totalt 26 reservationer till det här betänkandet har vi avgivit 13. Vi vill införa fler miljöavgifter, i huvudsak föreslagna av miljöavgiftsutredningen. Vi har inte fått stöd från något annat parti för någon enda reservation. Jag avstår därför från att yrka bifall till dem, men självfallet står vi bakom allihop.

Herr talman! Jag tycker att detta är ett viktigt betänkande, men jag vill också hänvisa till den debatt som var i går. Vi i centern avstod från att motionera i januari när det gällde miljöavgifter med tanke på miljöpropositionen. Därför har alla våra yrkanden och krav behandlats i jordbruksutskottet och behandlades i gårdagens debatt. Jag vill därför göra den här markeringen, men tänker inte göra något ytterligare inlägg.

Herr talman! Gårdagens debatt gav svar på många frågor, dock inte på alla. Vi har dock här att ta hänsyn till den tidsbrist som uppstod på grund av att debatten ändå gav en allsidig belysning av de ideologiska skiljelinjerna. Jag vill därför också ta de hänsyn som därmed erfordras och inskränka mig till att yrka bifall till den reservation som folkpartiet står bakom under mom. 1 och mom. 22, dvs. reservation nr 2. Jag står naturligtvis bakom övriga reservationer som vi har skrivit på, men avstår här från att yrka bifall till dem.

Herr talman! Ibland får man vänta länge på debatten, och ibland går det mycket fort. Det är väl bra. Jag skall också försöka bidra till att inte förlänga debatten i onödan, eftersom vi hade en lång debatt om miljöfrågorna i går. Jag vill bara ta upp två reservationer som jag vill yrka bifall till. Det är reservationerna 20 och 24. De handlar om skatt på reklam och förpackningar. Det finns undersökningar som visar att upp till 45 % av det pris som vi betalar på varorna ligger på reklam och förpackningar. Därför vill jag yrka bifall till dessa två reservationer.

Herr talman! Detta betänkande om miljöklasser för fordon följer i princip samma linje som ett tidigare betänkande om bränslen, dvs. man indelar i miljöklasser utifrån påverkan på miljön. Vi kan ju ha olika uppfattning om nivåer, differenser mellan klasser osv., men det är viktigt att visa att detta ändå är rätt väg att gå för att stimulera fram alternativ till en bättre miljö. I vissa avseenden har vi emellertid en avvikande uppfattning. Vi anser t.ex. att man även skall ha en s.k. elitklass, som ligger över klass 1, för framtidens teknik och för att stimulera fram ny teknik som ännu inte är riktigt prövad. Vi står naturligtvis bakom samtliga reservationer där vi finns med, men jag yrkar endast bifall till reservation 11.

Herr talman! Detta med miljöklasser är utmärkt, men givetvis bör man även ha en klass för sådana fordon som inte har miljöfarliga utsläpp. Vi föreslår att denna skatteklass noll inrättas, och att denna klass medger total befrielse från fordonsskatt. Detta handlar reservation 13 om, till vilken jag yrkar bifall. I övrigt står jag bakom de andra reservationer som jag har skrivit på. Jag skulle kunna diskutera dem under senare delen av kvällen.

Fru talman! Trafik och kommunikationer är någonting i samhället som egentligen är positivt. Samtidigt är det viktigt att minska de negativa sidor trafiken har, det gäller bl.a. miljöfrågorna. Vi moderater anser att det är viktigt att hela transportsystemet förändras i miljövänlig riktning. Det gäller flyget, sjöfarten och vägtrafiken. Men, och det är ett viktigt men, miljö och transporter hänger intimt ihop med andra, övergripande områden och nationella ekonomiska problem. Ta Sverige som ett exempel. Alla kurvor pekar åt fel håll. Det är inte bra för trafiken, det är inte bra för miljön. Problemet med varsel och arbetslöshet är intressant inom trafikområdet, som i storleksordningen 380 000 människor är beroende av för sin utkomst. Det handlar om det europeiska perspektivet, samarbetet med EG, och det handlar sist men inte minst om ekonomisk tillväxt. Fru talman! Jag tog med mig en liten modellbil här i talarstolen. Den är grön, men det skall inte symbolisera någonting med miljön i första hand. Det är en bilmodell som inte längretillverkas: en Den var, och är fortfarande, en miljökatastrof när den rullar på vägarna. Den har gammal teknik. Man till och med blandar in olja i bensinen, vilket gör att det blir en smärre Lützendimma av avgaserna när denna bil kör fram på vägarna. Den är ett resultat av ett samhälle som styrts av planhushållning, brist på tillväxt och brist på teknisk utveckling. Det har varit negativt för miljön. Varför tar jag Trabanten som exempel? Jo, i det forna DDR fick man köa i många år för att få en bil. Den kostade flera årslöner. När man väl fick den här bilen skötte man den som ett spädbarn. Man såg till att om något gick sönder reparerades det, man putsade och fejade och var så mån om den som man någonsin kunde vara. Vad har det med Sverige att göra. Faktum är att den svenska bilparkens genomsnittsålder i dag är densamma som den var i DDR innan muren revs. I Sverige är fyra av tio bilar äldre än 10 år, precis som det var i DDR. I Västtyskland är bara två bilar av tio äldre än 10 år. Det visar att vi i Sverige måste göra någonting för att få en föryngrad bilpark, fler bilar med katalytisk avgasrening som tar bort 90 % av de skadliga avgaserna. Fru talman! Jag har en son, Erik, som är två och ett halvt år. Han skulle bli väldigt glad att se kurvor över den svenska nybilsförsäljningen och den svenska tillväxtutvecklingen. Han älskar rutschkanor. Men det finns få anledningar att vara glad över dessa kurvor. Båda dessa kurvor, nybilsförsäljningen och tillväxtkurvan, dyker brant ned. Det innebär att mycket viktiga miljöförbättringar försenas. Det vill vi moderater ändra på. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1

Fru talman! Det var ju en stor miljöpolitisk debatt här i går. Det var ju meningen att det betänkande som vi nu behandlar skulle ha kommit in i det sammanhanget. Att debattera detta nu, något dygn senare, känns därför ungefär som att kasta in jästen efter degen. Låt mig ändå konstatera att trafikpolitiken är ett strategiskt område för att i stort klara miljöpolitiken. Trafiksektorn svarar för en mycket stor del av de miljöskadliga utsläppen både i vårt land och internationellt. En miljövänlig trafik är därför en förutsättning för att samhällets miljömål i stort skall kunna uppnås. Vägtrafiken -- lastbilar, bussar och bilar -- står för en betydande del av dagens miljöförstöring. Ungefär 40 % av koldioxidutsläppen och 60 % av kväveoxidutsläppen kommer från vägtrafiken. I Det är mot denna bakgrund som det är nödvändigt att ganska radikalt förändra trafikpolitiken i Sverige. Genom krav på bättre teknik, ekonomiska styrmedel, kraftig satsning på järnvägen och en effektivare kollektivtrafik kan en sådan omläggning ske. Vid sidan av de krav som samhället ställer på medborgarna måste också människorna själva bli medvetna och ta ansvar för att förbättra miljön. Det handlar t.ex. om att medvetet försöka undvika onödigt bilåkande. De miljöskadliga utsläppen från trafiksektorn är både ett hälsoproblem och ett miljöproblem. Det är framför allt i tätorterna som trafiken utgör en hälsorisk. På 125 mil gator och vägar, i framför allt storstadsområdena, överskrids riktvärdena för luftkvalitet. I en svensk gatumiljö står, som jag sade, bilarna för mer än 90 % av luftföroreningarna. Eftersom utsläppen sker i andningshöjd är dessa föroreningar relativt sett mer skadliga än motsvarande utsläpp från fasta utsläppskällor. När det gäller de mer direkta miljöskadorna handlar det om ökad försurning genom kväveoxidutsläppen, som också leder till övergödning av sjöar och hav. Koldioxidutsläppen är ju, som vi alla vet, en av de viktigaste källorna till den s.k. växthuseffekten, som ju är ett av de allra största globala miljöhoten. Till detta kommer korrosionsskador och vittring av byggnader och värdefulla kulturskatter osv. Fru talman! Vi måste alltså radikalt lägga om trafikpolitiken för att klara miljömålen. Principerna för en sådan ny miljöpolitik skall enligt centern vara: Utbyggnad av kollektivtrafiken med kraftig satsning på järnvägen, utveckling av kombitrafiken för godstransporter, utveckling av sjöfarten, utveckling av miljövänliga motorer och biobaserade bränslen, krav på bättre reningsteknik och bilfria stadskärnor. Sverige måste dessutom verka internationellt för att dessa principer också skall slå igenom globalt. Från centerns sida har vi i både motioner och reservationer utvecklat vår syn på hur vi skall göra trafiksektorn mer miljövänlig. Jag utvecklar därför inte detta just nu. Centern står naturligtvis bakom alla reservationer som vi undertecknat, men jag nöjer mig med att i detta sammanhang yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! ''Hur mår Sverige?'' Så heter en bilaga till den miljöproposition som regeringen flera år innan den låg på riksdagens bord gjort förhandsreklam för. Enligt bilagan mår Sverige miljömässigt inte bra. Hur mådde Sverige när regeringen lagt fram sin miljöproposition? Av de få tacksamma reaktioner som presenterats i massmedia framgår det att det var industriledare och bilindustrin som var gladast för att Birgitta Dahl vill vänta med krav på bilismen och utsläpp tills EG sagt sitt. Jag skall ge regeringen ett erkännande. Den börjar att bli bättre på att analysera och katalogisera de miljöproblem som finns. Men den har inte tagit några rejäla steg för att åtgärda problemen. Den saknar helt enkelt en strategi. Regeringen är alltför rädd att gå emot starka exportintressen, t.ex. bilindustrin. Ändå går det inte att på något annat område få så kraftfulla och relativt snabba miljöförbättringar som det går att få på trafikområdet. Med riktiga satsningar kan man också spara stora mängder energi och rädda människoliv genom att trafiksäkerheten ökar. För detta behövs en helt annan transportstruktur än dagens. Detta har Birgitta Dahl talat om i flera år. Hon har talat om det i debatter som jag själv har haft med henne, t.ex. interpellationsdebatter. Men när det kommer till kritan ser vi varken någon strategi eller några förslag till ny transportstruktur. I stället för att begränsa trafikökningen och minska trafiken inom de mest miljöförstörande områdena, bilismen och flyget, vill regeringen inrikta sin politik enbart på att förbättra fordonstekniken. Regeringen föreslår däremot inga konkreta förbättringar på detta område. Detta trots att man i det material som utkom i samband med propositionen konstaterar att ''det finns väsentligt bättre fordonstekniska lösningar att tillgå än de som för närvarande används''. Fru talman! Vissa saker har regeringen dock drivit igenom och andra har de nästan hunnit driva igenom före valet. Regeringen har beslutat att lägga ned persontrafiken på den 105 mil långa inlandsbanan. Jag får fortfarande telefonsamtal från förtvivlade människor som trodde att något positivt ändå skulle hända efter riksdagens senaste beslut. Men det har det inte gjort. Om inte alla kvinnoförbundskvinnor, broderskapare och trafikutskottets socialdemokrater -- som jag vet egentligen är emot en Öresundsbro -- visar civilkurage i sista stund kommer moderater och folkpartister att göra gemensam sak med regeringen för att fullborda ScanLink och Öresundsbroprojektet. Detta är ett av de största beslut som riksdagen på mycket lång tid har att ta ställning till. Jag tror att det framför allt är dessa två trafikpolitiska beslut som många människor kommer att minnas av socialdemokratins senaste mandatperiod. Jag beklagar att regeringen gjort flera reträtter från de löften som Birgitta Dahl och andra har givit. Vänsterpartiet anser att Sverige måste demonstrera en framsynt miljöinriktning på trafikområdet genom att, i stället för att avvakta EG, omgående flytta fram sina positioner. Om vi visar att skärpta miljökrav är genomförbara visar vi naturligtvis bättre för andra länder att de också har den möjligheten. Det gör vi om vi går i spetsen, och vi har råd att gå i spetsen, menar jag. Jag skall ta ett annat exempel som går åt alldeles galet håll. Regeringen har -- återigen med hänvisning till EG -- när det gäller tunga landsvägstransporter t.o.m. föreslagit åtgärder som innebär en ytterligare ökning av miljöproblemen. Trots enorma kostnader i ökat vägslitage, förvärrade utsläpp och olycksrisker samt en orimlig konkurrenssituation för SJs godstransporter anser regeringen att Sverige skall tillåta ytterligare höjda drivaxels och boggitryck för långtradare. Vänsterpartiet anser att Sverige skall ta steg i motsatt riktning, dvs. sänka högsta tillåtna tryckgräns. Jag vet att miljöpartiet har samma uppfattning. Vi har tillsammans med miljöpartiet argumenterat och arbetat för denna fråga. Vi tror också att det äntligen skulle vara dags att begränsa långväga godstransporter genom att stoppa transporter över ett visst antal mil. Trots det kommer det att finnas både personbilstrafik och tung trafik kvar. Sådan trafik kommer alltid att finnas, men vi måste minska den. De fordon som är kvar måste göras så miljövänliga och tekniskt fulländade som det någonsin går. Företrädare för regeringen har själva sagt att vi med den i dag kända tekniken skulle komma en bit. Men jag hoppas att alla de bilentusiaster och andra som brukar komma till tals här i kammaren äntligen har fattat att vi inte ens med den mest fulländade teknik som i dag går att använda klarar att åtgärda de här problemen på ett riktigt sätt. Jag misstänker att ledamöterna i trafikutskottet inte bara har fått transportforskningsberedningens material, utan att de också har läst det. I materialet ingår en skrift som heter Ett miljöanpassat transportsystem, som jag vet att i varje fall en representant från varje parti har fått en särskild föredragning om hos transportforskningsberedningen. Där finns det klartext, och det är ett mycket omfattande utredningsarbete som ligger bakom. Man säger i materialet följande: Den svenska vägtrafikens koldioxidutsläpp är för närvarande drygt 17 miljoner ton per år -- detta bygger tydligen på uppgifter från 1989 och kanske också från 1990. Till skillnad från utvecklingen avseende kväveoxider, kolväten och kolmonoxid kommer inte koldioxidutsläppen att påverkas av den beslutade skärpningen av emissionskraven för vägfordon. Utsläppen stiger därmed i stort sett i takt med trafiktillväxten. Samma sak kan sägas om kväveutsläppen, även om de kan åtgärdas med katalysatorer. Men det finns ingen chans att komma i närheten av de mål på detta område som har lagts fast av riksdagen om man inte minskar bilismen. Just detta är också transportforskningsberedningens slutsats. Jag blev då ganska häpen när jag lyssnade till kommunikationsministern i debatten om infrastrukturpolitiken, en av de större trafikpolitiska debatterna under våren. Georg Andersson tror faktiskt att det med den teknik som finns, t.ex. katalysatorer, skulle gå att komma till rätta med trafikens miljöproblem. Georg Andersson sade i debatten följande: Om tio år har vi nått ett stort steg på vägen mot en renare bil -- detta är också det argument som har använts för att bortförklara miljökonsekvenserna av byggandet av Öresundsbron. Vi har hört det alldeles nyligen. Georg Andersson sade vidare: De mål som inte kan uppnås med dagens teknik kommer att klaras med morgondagens. Nya bränslen, förfinad förbränningsteknik och bättre design kommer sammantaget att leda till att fordonens miljöpåverkan har minskat radikalt. Detta är ett felaktigt påstående, enligt den expertis och de forskare som bl.a. har tagit fram materialet åt transportforskningsberedningen. Dessa experter ser inte en sådan ljusning som Georg Andersson ser och som många kärnkraftsanhängare har sett och vilket gör att de hoppas på att allt skall lösa sig på bästa sätt genom ny teknik. De förstår alltså inte vad transportforskningsberedningen har sagt, dvs. att det inte förrän en bra bit in på 2000-talet kan finnas sådana tekniska lösningar som räcker till för att tillåta trafiken att öka såsom den gör i dag. Fru talman! Jag förstår att många här har bråttom, eftersom de skall i väg på annat. Finns det inte tid och något större engagemang till debatt, känns det inte heller särskilt meningsfullt att stå här och debattera. Den viktigaste reservationen, som jag vill yrka bifall till handlar om en strategi för en bättre miljö på trafikområdet, och det rör mom. 1. Vi har dessutom en rad andra reservationer, som jag faktiskt måste yrka bifall till. Det är reservationerna 6 och 11. Vi stödjer också miljöpartiets reservationer 19 och 29 -- det är en miss att vi inte i betänkandet står med på dessa. I övrigt står jag naturligtvis, precis som mitt parti, bakom samtliga de reservationer vi har fogat till betänkandet, ensamma eller tillsammans med andra partier.

Fru talman! Det vore mig fullständigt fjärran att undandra mig någon debatt mot Viola Claesson med den debatteknik hon normalt och även i kväll visar prov på. Hon nämnde bl.a. att folkpartiet m.fl. så småningom kommer att fullborda ScanLink och Öresundsbron. Jag vill påpeka att det är först nästa onsdag som frågan om Öresundsbron kommer upp till debatt. Vad som i övrigt kommer att behandlas, vet väl egentligen bara Viola Claesson. Men åtminstone jag kommer då i debatten att hålla mig till Öresundsbron. Viola Claesson nämnde också i sitt anförande att den tekniska utvecklingen nu har nått dithän att den inte är tillfredsställande. Vi i folkpartiet liberalerna tror faktiskt på en teknisk utveckling som kommer att fortsätta. Som jag också nämnde i mitt inledningsanförande kommer vi att nå dithän att det också kommer att vara möjligt att välja fordon som inte släpper ut några emissioner. Den här utvecklingen skall vi bejaka och på sikt ställa upp på. Skillnaden är fantastisk mellan den regleringsideologi som Viola Claesson och riksdagens kommunistiska parti står för å ena sidan och den som åtminstone folkpartiet liberalerna står för å den andra. Detta visar sig inte minst i den reservation som Viola Claesson ställer sig bakom och som handlar om att tunga godstransporter över 20--30 mil skall stoppas genom tvingande lagstiftning. Där går en ideologisk obönhörlig skiljelinje mellan Viola Claessons parti och andra partier, som inte är kommunistiska.

Fru talman! Det är då desto värre, Anders Castberger. Det var ett mycket bra klarläggande, och det är bara att beklaga att Anders Castberger har intagit den här positionen. Frågan om de miljöproblem som uppstår när biltrafiken ökar vill Anders Castberger lösa med hjälp av teknik som inte finns men som kanske kommer. Det är så det brukar låta i den här typen av debatter från folkpartiet.

Fru talman! Att miljöanpassa trafiken måste ändå anses vara en av de stora utmaningarna i det moderna samhället. Det gäller att energieffektivisera den och göra den säkrare. Det här var ett av de utlovade huvudsyftena med årets miljöproposition. Jag skall inte repetera den miljöstatistik som Elving Andersson drog upp tidigare. Den återfinns i protokollet. Men jag vill i procenttal peka på vad vi måste göra åt de olika luftföroreningar som han tog upp. Vi menar att miljömålet för kväveoxidutsläppen, som till 60 % kommer från bilismen, måste minskas med minst 50 % och helst mer till sekelskiftet. För att klara vad naturen tål måste utsläppen ner till 70 %, så det här måste fortsätta. Kolväteutsläppen består till större delen av okända ämnen, varav många är mycket hälsofarliga och förmodligen även ger helt oväntade effekter på miljön. Vi vet dock redan att de bidrar till skogsdöd och andra skador. Kolväteutsläppen måste minskas med åtminstone 75 %. Hälften av dessa utsläpp kommer från biltrafiken. Man kan fortsätta räkna upp ett antal olika miljöproblem som entydigt pekar på att man inte klarar miljöproblemen med befintlig teknik. Precis som Viola Claesson sade har transportforskningsberedningen gjort en ganska grundlig utredning kring det miljöanpassade transportsystemet. Det är faktiskt den första utredning beredningen har gjort själv. Den brukar annars bara fördela pengar. Det är då stötande att höra olika debattörer låtsas som om dessa fakta i målet inte fanns. Det är naturligtvis en arrogant attityd till miljöproblemen. Det betyder egentligen att man offrar en hel del miljö. Man bryr sig inte så noga om att skogstillväxten i södra Sverige redan har börjat avta och att man förmodligen förlorar miljarder skogskubikmeter per år. Koldioxidproblemen har framför allt moderaterna blåst upp mycket kraftigt. Det är den enda miljöfråga de driver, fast de driver inte ens den. När det gäller trafiken vägrar man helt att göra något. Katalysatorer hjälper inte mot koldioxidutsläpp. Vi vet att dessa utsläpp måste minska med åtminstone 85 % till år 2015 om man skall kunna klara av att inte öka den växthuseffekt vi redan kommer att få. Fru talman! I det här betänkandet framförs en mängd olika krav. Vi har inte mindre än 21 Jag skall kommentera några av de problemområden som jag tycker är väsentliga. Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, som också var ett av de utlovade huvudsyftena med miljöpropositionen som det inte blev så mycket av, är i allra högsta grad intressanta när det gäller trafiken. Det är framför allt i det s.k. kostnadsansvaret som vi återfinner dessa styrmedel på trafikens område. Bensinskatten och andra skatter på olika trafikslag skall nämligen sättas på ett sådant sätt att varje trafikslag täcker sina samhällsekonomiska kostnader. I kilometerskatten finns därför i dag en miljöavgift för kväveoxidutsläppen på 15 kr. per kg kväveoxidutsläpp inbakad. Motsvarande avgift för energianläggningar är 40 kr. per kg. Detta är naturligtvis ologiskt. Det är inte underligt att miljöavgiftsutredningen har föreslagit att denna avgift åtminstone bör höjas till 25 kr. för att på sikt höjas till 40 kr. I det förra betänkandet som debatterades här i kammaren föreslog man i stället i snitt en 10 procentig sänkning av kilometerskatten -- precis tvärtom. Detta görs trots att analys efter analys av de samhällsekonomiska kostnaderna för trafiken visar att just den dieseldrivna tunga vägtrafiken inte betalar sina samhällsekonomiska kostnader. Denna trafik betalar ca 70 % av sina kostnader. Det betyder att man åtminstone skulle behöva höja kilometerskatten med 30 % för att komma i balans med järnvägen, som man har satt till 100 % i dessa beräkningar. Det här betyder också att man systematiskt gynnar och subventionerar vägtrafik framför järnvägstrafik. Det är en av de främsta förklaringarna till att järnvägstrafiken har haft det besvärligt under många år. En annan förklaring är naturligtvis att man inte har investerat i järnvägen. Jag skall nu inte gå in på investeringar eftersom vi har haft en lång debatt om dem tidigare. Ensidiga investeringar på ett visst trafikslag innebär dock att man subventionerar det ena trafikslaget gentemot det andra. Så är det. Vägtrafiken subventioneras, och järnvägstrafiken tvingas leva under mycket knappa ekonomiska omständigheter. Det finns även andra förslag, t.ex. miljörelaterade landningsavgifter för flyget. Flyget är det trafikslag som jämte vägtrafiken släpper ut mest luftföroreningar och som dessutom är det i särklass mest energislösande transportmedlet. Flyget betalar dock inte energiskatt, vilket görs på bensin, diesel och andra bränslen. Det är litet märkligt. Vi har därför föreslagit att man åtminstone skall justera landningsavgifterna så att man får ut medel den vägen. Det är ett problem att vi har skrivit på en konvention, vilket vi inte lär kunna göra så mycket åt, som innebär att vi inte kan lägga på direkt skatt på bränslet. Däremot kan vi lägga skatten på landningsavgifterna, och vi kan utforma dem på annat sätt. Det bör man göra. Miljöavgiftsutredningen pekar på att den möjligheten finns. Vi menar också att de direkta miljökraven på trafiken måste ökas. Man utnyttjar inte den potential som finns att hålla nere utsläppen. De flesta katalysatorer klarar betydligt lägre gränser än dem som gäller och planeras gälla till år 1995. Man kan komma ner i hälften av de planerade utsläppen genom att använda befintliga katalysatorer på vissa bilmodeller, som vem som helst kan köpa till normalt pris i dag. Att man inte tar vara på det här visar bara att man inte är särskilt angelägen. Det borde vara självklart. För att lösa problemen på längre sikt måste man dock byta bränsle. Man kan få ner utsläppen på betydligt lägre nivåer genom användning av biobränsle, möjligen vätgas och eldrift. När det gäller eldrift beror det naturligtvis på hur man producerar el. Det finns en rad miljövänliga möjligheter. Vi menar också att dessa avgaskrav skall gälla alla trafikslag. I dag är arbetsfordon i princip undantagna, sjöfarten har inga direkta krav, osv. Här måste man forcera arbetet. Man måste också skärpa prövningen av trafikanläggningar. Trafikanläggningar såsom Öresundsbron, stora vägar och flygplatser utgör miljöfarlig verksamhet och skall prövas som sådan. Om utsläppen är oacceptabla med hänsyn till koldioxidproblematiken -- som t.ex. vid Arlanda -- finns det ingen anledning att tillåta det. Det finns en paragraf om tillåtlighet i miljöskyddslagen. Det är oacceptabelt att öka koloxidutsläppen. Det har riksdagen fattat beslut om. Kommunerna måste få mycket större möjligheter att påverka trafiken, framför allt inne i stadskärnor. Av de luftföroreningar vi inandas i en stadskärna kommer ungefär 90 % från trafiken. En stor del av dessa är giftiga ämnen som vi inte vet så mycket om. Men många ämnen känner vi till och vet att de är giftiga och påverkar framför allt barnen, som dessutom har näsan närmare avgasrören. Det leder till hälsoskador: astma, allergier, kanske cancer osv. Vi anser därför att kommunerna måste ha rätt att förbjuda viss biltrafik, t.ex. sådana bilar som inte klarar vissa avgaskrav eller bilar som inte drivs med de för miljön bättre dieselkvaliteterna. Att tillåta enbart bilar som drivs med biobränslen skulle rent av kunna vara ett alternativ. Anledningen till att vi vill att kommunerna skall få denna utvidgade rätt att påverka trafikens miljöeffekter i stadskärnorna är att det är svårt för riksdagen eller regeringen att detaljreglera sådant. Man vet bäst på lokal nivå hur man bör göra. Därför bör vi ge kommunerna den möjligheten. Jag vill också kommentera talet om att nya, bättre och stora vägar skulle lösa miljöproblem. Det gör de inte. Det finns hur mycket empiriskt material som helst som entydigt visar att om man bygger nya stora vägar så ökar man miljöproblemen, kanske inte exakt just där man har byggt vägen men på andra ställen och på litet längre sikt. Dessa vägar genererar nämligen ny trafik och skapar nya problem. De sänker också trafiksäkerheten och skapar även sociala problem, eftersom underlaget för kollektivtrafiken försämras och de som inte har bil -- en tredjedel av Sveriges befolkning -- får svårare att ta sig fram. Det får även regionalpolitiska effekter osv. Nya och stora vägar är alltså ingen universalmedicin. Fru talman! Jag har som sagt fogat ett antal reservationer till betänkandet. Det är en som jag är särskilt mån om, reservation nr 4, som handlar om en annan trafikpolitisk strategi. Till denna reservation yrkar jag bifall.

Fru talman! Jag vill ställa två frågor till Jarl Lander. Jag skall ställa dem så tydligt som möjligt, så att han kan svara så enkelt och kortfattat som möjligt. För det första: Vilka konkreta förslag finns i regeringens proposition och utskottsmajoritetens betänkande för att minska bilismens koldioxidutsläpp? För det andra: Tror Jarl Lander inte på transportforskningsberedningens rapport, som både jag och Roy Ottosson har berättat om och hänvisat till i våra inlägg från talarstolen?

Fru talman! Det svenska jordbruket är statt i förändring, och självklart måste samhällets lagstiftning och andra styrmedel anpassas till denna förändring. Därför tycker vi att det är rimligt att det framläggs ett förslag till förändringar i jordförvärvslagstiftningen. Till skillnad från föregående talare har vi funnit att den utredning som ligger till grund för propositionen pekar på många väsentliga brister och problem med den nuvarande jordförvärvslagstiftningen. Man säger t.ex. att lagstiftningen faktiskt har motverkat sina syften och inte bidragit till att underlätta för dem som bor i glesbygd att bli kvar där. Däremot har den förhindrat dem som bor i staden från att flytta ut på landsbygden. Anledningen är naturligtvis att det som framför allt lyftes fram i den tidigare lagstiftningen var strukturrationalisering av jordbruket och göra jordbruksföretagen till effektiva och lönsamma företag. Det ledde till att deltidsjordbruk eller annat bruk av fastigheterna inte betraktades som lika angelägna. Vi välkomnar alltså den förändring som innebär att man ser positivt på deltids och fritidsjordbruk. Det som enligt vår mening kan ställa till med problem med denna förenklade lagstiftning är de processer som gör att det är svårt att upprätthålla en levande landsbygd. Det ligger en stor fara i att ett stort antal jordbruksfastigheter säljs till personer som främst har för avsikt att använda dem som fritidsfastigheter eller under en mycket begränsad tid på året. Förslaget i propositionen, som innebär att man i det som befinieras som glesbygd skulle ge företräde för dem som vill bo och bruka en fastighet, har vi inte ansett vara tillräckligt. Vi vill att den principen skall gälla i hela landet. Vårt förslag innebär i själva verket en förenkling i förhållande till förslaget i propositionen. Vårt förslag innebär att man tillämpar en enda princip i hela landet. Den som vill bo och bruka ges företräde medan övriga förvärv skall prövas. När man i dag talar om att bruka en fastighet måste man anpassa definitionen av begreppet till den förändrade livsmedelspolitiken. Det bör betonas att det finns många andra utvecklingsvägar för jordbruket än det traditionella livsmedelsproducerande jordbruket. Detta måste naturligtvis också återspeglas i tillämpningen av principen bo och bruka. I propositionen lyfter man fram glesbygdsproblemet mycket, och det är viktigt. Men det finns också en annan aspekt på detta, t.ex. den som rör det tätortsnära jordbruket. Ett sådant exempel är jordbruket i Stockholms län där jordbruksfastigheterna i mycket hög grad kan vara utsatta av mekanismen att bli uppköpta för andra ändamål. Det kan också medföra stora prisökningar. Nu tar man bort prisprövningen och frånhänder sig därmed ett instrument för att hålla tillbaka prisutvecklingen. Vi delar i och för sig uppfattningen att prisprövningsinstrumentet har varit svårt att hantera. Men vi menar att om man har en bo och brukarprincip som gäller i hela landet, kommer den också att få effekter för t.ex. jordbruket i Stockholms län eller i andra delar av landet där det finns ett starkt tryck för ökad turism och ökad användning av fritidsfastigheter. Det kommer nämligen att ge företräde för dem som har för avsikt att bo kontinuerligt på fastigheterna. Fru talman! Jag vill därför särskilt yrka bifall till reservation nr 7. I övrigt står vi från vänsterpartiets sida naturligtvis bakom de reservationer som vi har undertecknat.

Fru talman! Om Lars Norberg hade varit kapabel att läsa innantill hade han i vår reservation nr 5 kunnat läsa att vi säger att det utan en stark bo och brukarplikt finns risk för att fastigheter köps upp som kapitalplacering. Det framgår ävenledes av de andra reservationer som vi har avgett till detta betänkande, att det är så vi ser på saken. Det tycker jag inte hade varit alltför svårt att ta reda på för Lars Norberg, om viljan hade funnits. Men den egentliga anledningen till att jag begärde replik var inledningen till Lars Norbergs anförande, som faktiskt gjorde mig upprörd. Jag blir upprörd över att anklagas för mord på landsbygden. Som Lars Norberg förmodligen vet är processen med utslagning av små jordbruk inte någon ny företeelse som har inträtt efter det att riksdagen förra året beslutade om en ny livsmedelspolitik. Den processen har i hög grad varit en effekt av den jordbrukspolitik och det regleringssystem som vi hade tidigare. Jag är fullt medveten om att den omställning som det svenska jordbruket nu befinner sig i är mycket svår och leder till stor oro i jordbrukarleden. Jag tror dock, efter att noggrant ha studerat miljöpartiets motioner på detta område, att bönderna skulle ha betydligt större anledning till oro och vånda om det skulle ha blivit så illa att riksdagen beslutat om en jordbrukspolitik i enlighet med de motionerna. Jag tror definitivt inte att det skulle ha lett till någon som helst måluppfyllelse av de mycket vackra ambitioner som Lars Norberg i talarstolen gav uttryck för.
Fru talman! Jag har mycket väl läst igenom vänsterpartiets reservation beträffande utlänningars förvärv och vet att vi på den punkten har samma linje, nämligen att bo och brukarplikt över hela landet skulle lösa stora delar av detta problem. Men vänsterpartiet säger i sin reservation att det uppstår stora problem om bo och brukarplikt inte införs. Jag frågar då hur vänsterpartiet tänker lösa problemen om bo och brukarplikt inte införs. Det står nämligen inte i reservationen. Nedläggningen av stora delar av svensk jordbruksmark är allmänt erkänd som en följd av det beslut som fattades 1990, nämligen att man kommer att lägga ner ungefär en halv miljon hektar jordbruksmark. Den kommer att planteras igen eller användas för andra ändamål. Miljöpartiets uppfattning var att man i stället skulle ha ett mindre intensivt jordbruk och utnyttja större delen av denna åkermark för odling av livsmedel. Det kommer sannolikt att kosta något mer med en extensiv odling. Därför måste gränsskyddet anpassas till den situationen. Vi anser att det är det ekologiskt och biologiskt sunda på sikt.
Fru talman! Av utskottets behandling av ärendet att döma blir det förmodligen så att vårt förslag inte vinner kammarens gehör. Vi kommer alltså att hamna i just den situationen att bo och brukarplikt inte gäller i hela landet. Lars Norberg frågade vad vi i vänsterpartiet skall göra åt den saken. Jag returnerar frågan: Vad tänker miljöpartiet göra åt detta faktum? Man kan naturligtvis i andra avseenden bedriva en politik som bidrar till att stimulera en levande landsbygd och uppmuntrar människor till att bosätta sig på landsbygden. I övrigt får man försöka att motverka att jordbruksfastigheter bara uppköps i spekulativt syfte. Med vår reservation avser vi naturligtvis inte att det skulle vara speciellt sämre om det är utländska medborgare som spekulerar än om det är svenska medborgare som gör det. Det har vi definitivt inte avsett. När det gäller den övriga stora jordbrukspolitiska debatten är det inte precis läge att ta upp hela den diskussionen nu när vi egentligen diskuterar jordförvärvslagstiftningen. Vi får ju tillfälle att återkomma till diskussionen om gränsskyddet och dess betydelse redan i nästa vecka, så jag skall nog inte ge mig in på någon längre debatt just nu. Jag vill bara upprepa det som jag tidigare sade. Om man försöker bedöma de sammantagna konsekvenserna av de motioner som miljöpartiet har presterat på det jordbrukspolitiska området, kan jag bara konstatera att ett genomförande av den politiken skulle ge upphov till en mycket större oro och vånda inom det svenska jordbruket, eftersom miljöpartiets jordbrukspolitik skulle leda till mycket stora problem och svårigheter när det gäller att upprätthålla ett fungerande, levande och effektivt jordbruk.
Fru talman! Det är ledsamt att höra att Annika Åhnberg anser att ett biologiskt och i stort sett giftfritt jordbruk skulle kunna leda till så oerhörda problem. Vår förhoppning i miljöpartiet är att ett sådant jordbruk skall minska problemen på många områden i livsmedelsproduktionen. På sikt är ett biologiskt och giftfritt jordbruk det enda försvarliga.

Fru talman! Vi hade i går en intensiv debatt om jordbruksutskottets ärenden, under vilken det framgick hur belastat utskottet hade varit. Det var likadant förra våren, när vi diskuterade en avreglering av jordbruket. Vi sade då att man måste gå in på andra lagstiftningsområden. När vi nu behandlar proposition 155 om en ändring i jordförvärvslagen är detta en följd av den avreglering som det beslutades om förra året. Jag vill bara hänvisa till utskottets skrivning. Den är väl avvägd i förhållande till den lagstiftning och de beslut som vi har antagit om en avreglering av jordbruket. Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Till Lars Norberg vill jag säga att det är intressant att -- som jag har gjort under de senaste tre åren och detta är kanske min sista debatt under denna treårsperiod -- lyssna till miljöpartiets företrädare. Var har ni varit under dessa tre år? Ni har aldrig ställt några krav i vare sig utredningsarbetet eller utskottet. Men här i kammaren kommer ni fram med hur ni vill att det skall vara. Jag vill bara säga till Lars Norberg att genomsnittsarealen för de svenska jordbruken är drygt 30 hektar. Det går inte att påstå att de svenska jordbruken är några stora jordbruk. Det skulle vara mycket intressant att föra en debatt med miljöpartisterna, men ni finns aldrig med när diskussionerna förs. Ni vill föra den debatten här i kammaren, men då känner vi andra oss pressade av tidsnöd.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
Fru talman! Jag har tyvärr inte haft nöjet att medverka i jordbruksutskottet, men jag har förstått att det har varit väldigt ont om debattid även där. Vi försöker att klargöra våra ståndpunkter i motioner när det gäller både jordbruks och miljöfrågorna. Jag hoppas att Håkan Strömberg inte anser att det har varit någon brist på motioner och klarlägganden från vår sida i fråga om jordbrukspolitiken.
Fru talman! Det är inte brist på motioner, utan det är brist på nya alternativ. Alla förslag som ni har fört fram har prövats, men Lars Norberg säger att han inte har haft nöjet att delta. Men era stolar står ju ständigt tomma. Det skulle vara intressant om ni ändå hade ambitionen att fylla platserna med den kunskap som ni -- när ni kom in i riksdagen -- sade att ni hade. Ni skulle visa att miljöpartiet var ett alternativ. Vi har inte sett detta alternativ.
Fru talman! Miljöpartiet har en plats i varje utskott. Det vore intressant att höra av Håkan Strömberg hur många gånger som vår plats i jordbruksutskottet har stått tom. Jag undrar om jag kan få siffran, eller åtminstone en ungefärlig siffra. I det utskott som jag är ledamot av vet jag inte att miljöpartiets plats har stått tom någon gång. Beträffande våra yrkanden och motioner innehåller dessa det alternativ som vi nu talar om. Bo och brukarplikt införde miljöpartiet i sitt partiprogram 1984, eller om det möjligtvis var 1983. Detta krav har funnits med sedan dess. Så snart vi kom in i riksdagen började vi att motionera om att bo och brukarplikt skall gälla, och det är vad diskussionen här i kväll handlar om.

Fru talman! Vi från miljöpartiet har inte yrkat avslag på förslaget om lagen, men vi har yrkat på att en utredning skall tillsättas om bo och brukarplikt som skall mynna ut i ett lagförslag om detta. Det är mycket möjligt att det är som Annika Åhnberg säger, nämligen att man i det lagförslaget förmodligen kan ta bort den prövningsplikt som föreligger om man i stället får en bestämmelse som innebär att den som köper jorden skall bo på den och bruka den. När det gäller Sven Eric Lorentzons inställning till jorden såsom en kapitaltillgång som man kan få skaffa och sälja utan att ha något större ansvar för den, kan jag bara konstatera att vi har en annan syn på ägandets ansvar än Sven Eric Lorentzon.
Fru talman! Det som Sven Eric Lorentzon tog upp framför allt när det gäller skattelagstiftningen i fråga om jordförvärv vet vi att detta är eliminerat genom den nya skattelagen. När det sedan gäller strukturförändringarna är jordförvärvslagen ett instrument. Men jag säger inte att den i alla delar är ett avgörande instrument för att underlätta strukturförändringar. Men den innebär en möjlighet att lugna ner detta genom att man har undantag på dessa områden. Detta är förmodligen sista gången som jag debatterar med Sven Eric Lorentzon, eftersom han har sagt att han nu skall lämna riksdagen -- för oss andra är det kanske mer osäkert -- vill jag tacka honom för hans tid i utskottet och hans intressanta debatter i kammaren. Jag vet att Sven Eric Lorentzon ofta är mycket påläst och kunnig. Vi har inte alltid haft samma syn på saker, men det har ändå funnits en kamratanda, och jag respekterar Sven Eric Lorentzons kunskaper och åsikter. Jag vill tacka honom för det som han har lärt mig och för hans vänskap. Och jag önskar honom lycka till med det som han kommer att syssla med i fortsättningen.

Fru talman! Jag ber om överseende för att jag inte fanns i kammaren när behandlingen av detta betänkande inleddes. Kl. 17.30 bedömde jag att jag kunde bevista ett sammanträde fram till kl. 20.00. Men efter vad jag förstår har det gått undan i talarlistan under denna tid. Såsom andra talare har utvecklat tycker även vi från folkpartiet liberalerna att det nu är dags att avveckla byråkratin också kring förvärv av jordbruksfastigheter. Riksdagen fattade förra året ett beslut om en femårig omställningstid, varunder jordbruket skall avregleras och marknadsanpassas. När lantbrukarna därmed skall likställas med andra företagare, är det naturligt att de även efter eget gottfinnande får förvärva och försälja de fastigheter som företagen bedrivs på och inte behöver ta hänsyn till att statsmakten skall avgöra vem som får köpa. Precis som regeringen har föreslagit tycker vi att man skall behålla en prövning för juridiska personer. Vi tycker även att man i särskilt ägosplittrade områden, där länsstyrelsen har antagit en strukturplan, skall behålla jordförvärvsprövningen. Jag tänker då i första hand på skogsområden med väldigt smala skiften, som omöjliggör en rationell skogsskötsel. I övrigt vill vi inte ha några inskränkningar för fysiska personer. Jag vill med detta yrka bifall till vår reservation 3. Jag tar inte detta tillfälle i akt att tacka Sven Eric Lorentzon, eftersom jag hoppas att få möta honom i debatt här i kammaren i nästa vecka.

Fru talman! Det är glädjande att vi är överens om de långsiktiga målen. Det borde kunna leda till en fruktbar diskussion också om medlen. Sedan 1950 talet har svenskt jordbruk förlorat ungefär 700 000 hektar genom nedläggningar, igenplanteringar, förbuskning osv. Nu väntar man sig att ytterligare Vår uppfattning är att större delen av jordbruksmarken bör användas för livsmedelsproduktion. De medel som vi har anvisat är kraftigt höjda avgifter på konstgödning och bekämpningsmedel, som sedan skall återföras till jordbruket. Det är en viktig metod. Sedan konstaterar vi naturligtvis att vi har ett klimat, som gör att en fullständigt öppen världsmarknad för jordbruket är en omöjlighet, om vi över huvud taget vill ha ett jordbruk i detta land. Vi får se till att det finns ett sådant gränsskydd att vi kan upprätthålla jordbruket i landet och utnyttja denna resurs. Beklagligtvis är världsmarknaden sådan just nu att många fattiga människor inte har råd att köpa den mat som de behöver. Att i den situationen säga okej, de har inte råd att köpa vår mat och alltså skall vi lägga ner vår jordbruksmark, tycker vi är ett grundläggande fel. De förslag som vi har lagt fram tycker jag inte antyder någon hög grad av detaljreglering. Avgiften på konstgödsel och bekämpningsmedel är en ganska normal statlig styråtgärd av samma karaktär som dem som redan finns. Jag förstår inte riktigt vad Annika Åhnberg menar med att vi vill detaljreglera. Det är intressant att höra från vänsterpartiet, som normalt anses vara det parti som vill detaljreglera mest, denna anklagelse att vi i miljöpartiet står för detaljreglering. Vi vill använda så generellt verkande medel som möjligt i vår politik.
Fru talman! Lars Norberg tycks ha fördomar om vänsterpartiet, men jag har inga förhoppningar om att i detta replikskifte kunna ändra på dem. Men jag vill gärna uppmana honom att noggrant studera sitt eget partis jordbruksmotioner. Såvitt jag vet finns det inget parti i den svenska riksdagen som förordar att vi skall ha en helt fri och öppen handel utan något gränsskydd när det gäller livsmedel. Detta tror jag att Lars Norberg har missuppfattat. I det globala perspektivet har man i stället i en lång rad undersökningar konstaterat -- och jag delar denna uppfattning -- att det största hindret för tredje världens länder att utveckla sitt jordbruk och delta i en livsmedelshandel på rimliga villkor är just den höga graden av subventioner och skydd som industriländerna har för sitt eget jordbruk. Vill man göra tredje världens länder en tjänst, bör man se till att de får möjlighet att handla med livsmedel på rimliga villkor. Man har nyligen av andra skäl två gånger efter varandra ganska kraftigt höjt miljöavgifterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel. Jag delar uppfattningen att man skall ha miljöavgifter. När man så småningom avskaffar prisregleringsavgifterna på dessa produkter, bör de överföras till en miljöavgift. Om man i detta läge går in för ytterligare höjningar av miljöavgifterna, är det inte alls säkert att detta får en styrande effekt i den riktning som miljöpartiet föreställer sig, nämligen att jordbrukarna hux flux slutar med dessa produkter och i stället omedelbart ger sig in på alternativ odling. Det kan få helt andra effekter. Det kan leda till att man i stället över huvud taget ger upp jordbruket, men det var inte detta som vi ville uppnå.